Herr talman! I slutet av det här betänkandet finns ett särskilt yttrande med anledning av en centermotion från allmänna motionstiden. Den motionen har titeln Riktlinjer för samhällsutvecklingen, och jag har begärt ordet för att få tillfälle att litet kommentera motionens tema: Hur uppnår vi god kvalitet i vårt liv? Enligt min mening är det speciellt viktigt att vi vågar ställa oss den frågan i en tid som är så präglad av ekonomisk debatt som den vi upplever nu. Ingen vill väl sätta i fråga att ekonomin är en hörnpelare i samhällsbygget., men vi motionärer anser att vi också måste bygga framtidens samhälle med hjälp av andra hörnpelare. I vår motion har vi velat peka på att vi behöver ett vidare synsätt, som utgår. Nr 13 från helhetsbegreppet människa-samhälle. Onsdagen den En sådan helhetssyn innebär att reformeringen av vårt samhälle aldrig 28 oktober 1981 behöver upphöra i kärva ekonomiska tider. Vi måste emellertid våga söka nya former av lösningar, när vi märker behovet av förändringar. En sådan helhetssyn innebär bl.a. att vi respekterar alla människors lika värde och rätt samt att vi utsträcker vår jämlikhetsambition över åldrar och hudfärger, över tid och rum, över kön och yrken. Med en sådan helhetssyn kommer vi kanske så småningom att lära oss att hushålla med våra resurser — både naturens resurser och de mänskliga. På köpet kanske vi upptäcker att vi dessutom gynnar samhällsekonomin. Det är nämligen så att en ökad materiell levnadsstandard inte nödvändigtvis förbättrar människans välbefinnande. Jag tror det är viktigt att tillägga: åtminstone inte här i vårt skyddade hörn av världen. Tvärtom kan ju den materiella standardökningen ske till ett så pass högt pris på andra områden att resultatet blir en försämrad totalsituation för den enskilda människan. Vi riskerar att värdera en utveckling bara i kvantitativa termer i dag. Vi skyggar för den kvalitativa debatten. Vi skyggar för att människor känner sig onödiga i vårt samhälle — eller alltför stressade och upptagna. Vi skyggar för att ungefär var fjärde svensk lever ett liv där ångest, oro, trötthet eller nedstämdhet är förfärande vardagligt. Vi skyggar för att 2000 svenskar årligen tar sitt liv och ungefär 20 000 försöker göra det. Vi har accepterat principen att vi skall visa solidaritet med dem som behöver hjälp. Men det har skett mer och mer via skattsedeln och genom ekonomiska skyddsnät. Och det har visat sig vara otillräckligt. Vi behöver en form av solidaritet som är anspråkslös men som fyller ett oändligt stort tomrum i dag. Problemet är att vi ofta här i riksdagen känner oss handfallna, när vi inte kan ta till de sedvanliga mekanismerna. Vi kan inte lagstifta om varsamhet, och vi kan inte heller från den här kammaren reglera omsorgen. Och inte heller kan vi klara att skriva paragrafer om att bry sig om. Vi behöver samhällets uppmuntran och stöd till ett nytänkande i det här fallet, men vi får inte gömma oss och glömma bort att det til syvende og sidst kommer an på oss själva helt och hållet. Livskvalitet måste med nödvändighet ha olika innehåll för olika människor. Samhällets uppgift kan bara vara att försöka underlätta för sina medborgare att gemensamt skapa sig en tillvaro med livskvalitet. Vår motion ger exempel på olika vägar att gå för att nå det målet. Det innebär också att den har spaltats upp på olika utskott. Behandlingen har blivit något splittrad, och det tycker jag är beklagligt, eftersom jag tror att vi behöver en samlad debatt i de här frågorna. Men ändå har den del av motionen som behandlas i dag och som behandlats av konstitutionsutskottet ett grundläggande tema, nämligen möjlighet att påverka. Det är genom att delta och våga göra en insats som vi kan förändra vårt samhälle i mänsklig riktning. I betänkandet görs en uppräkning av de initiativ som regeringen har tagit för att stärka den enskildes möjligheter att själv påverka, de försök som pågår, de utvärderingar man väntar på och de utredningar man har tillsatt, som arbetar med de långsiktiga frågorna. Jag tror att det är rätt väg. Det är här vi måste börja: hos oss själva. Vi behöver ökat självförtroende och ökade möjligheter. Låt mig ge några exempel: Lokala initiativ och lokalt ansvar måste få ökat spelrum framöver. Det är viktigt för hela det politiska systemet i vårt land att människorna känner ökad delaktighet i besluten. Det är viktigt att vi har detta som riktmärke när vi arbetar med det kommunala styrelseskicket. Blicken måste nu vändas mer mot det kommunala basplanet. Jag tror inte att det är så viktigt att inrätta fler kommunalrådsposter, oppositionsrådsposter, politiska sekreterare och annat, utan man måste i dag se det som mindre angeläget än strävandena att förbättra den kommunala demokratins verkligt lokala förankring. I lokala organ sker samhällsskolningen, träningen för kommande uppdrag i kommuner, landsting och riksdag. Det fyller alltså en demokratisk funktion. De tidigare svaga grupperna deltar på ett helt annat sätt i det lokala föreningslivet. Allt fler människor får uppleva att de drar sitt strå till stacken. De känner sitt värde, och de blir värderade. Vi har nått en litet bit på vägen till det goda samhället. Men det behövs i det arbetet lyhördhet, uppslagsrikedom och förmåga att engagera. Folkrörelserna fullgör viktiga demokratiska funktioner i vårt land. Folkrörelsetanken innebär att fler skall kunna vara aktiva och ta ansvar i samhällsarbetet. Fler skall få tillfälle att engagera sig, aktivt skaffa sig kunskaper i samhällsfrågor och delta i opinionsbildning. Alla skall kunna känna att de behövs. En sådan tanke innebär att makten fördelas mellan många människor. Att vara med och fatta beslut skall vara en del av vardagen. Om man uppfattar folkrörelsearbetet så, kan folkrörelserna — det vet jag — spela en oerhört viktig roll i framtiden när det gäller demokratin. Den fjärde aspekten på den framtida planeringen som jag skulle vilja ta upp i dag är ungdomens engagemang i samhällsarbetet. Vi vet från undersökningar av olika slag att värderingar och attityder grundläggs av förhållanden som råder i ungdomsåren. Den allmänna ekonomiska och kulturella miljön påverkar, liksom hem, skola och föreningsliv. Vi vet också att ungdomsgrupperna är underrepresenterade i de kommunala församlingarna. Men från demokratisk utgångspunkt kan ingen uppgift vara viktigare än att på ett aktivt sätt engagera ungdomen i samhällsarbetet. Här har de politiska partierna och folkrörelserna en nyckelroll. Det är allas vårt ansvar att fullfölja en sådan planering att vi får med ungdomen i det framtida arbetet. Jag har ett förslag till riktlinje för samhällsutvecklingen, till utgångspunkt för livskvalitet och till samlande motto. Vår paroll måste vara: Kunskap måste förenas med känsla, för att det skall leda till förnuft. Hilding Johansson har i sitt anförande kommenterat socialdemokraternas reservation i betänkandet med anledning av en helt annan motion. Jag har kanske ingen anledning att gå i svaromål, eftersom utskottets talesman i den delen står efter mig på talarlistan. Tiden tillåter det väl knappast heller. Jag skulle bara helt kort vilja konstatera att liknande motioner debatterats från centern. Eftersom vi från centerns sida inte har ändrat ståndpunkt i den Onsdagen den principiella frågan, vill jag bara hänvisa till tidigare protokoll i ärendet. 28 oktober 1981 Jag hoppas att det har framgått, herr talman, att jag inte har något yrkande utöver utskottets hemställan. Jag avslutar alltså med att på alla punkter yrka
Herr talman! Innan jag säger några ord om den reservation som är fogad till utskottsbetänkandet vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på det uttalande utskottet gör med anledning av motionen 490 av Gunnar Biörck i Värmdö och förste vice talmannen Ingegerd Troedsson om principerna för tillsättning av kommunala tjänster. Där sägs: ”Utskottet anser att även kommunerna i princip bör följa allmänt erkända meritvärderingsprinciper såsom förtjänst och skicklighet vid tjänstetillsättningar.” Nu möter det emellertid stora problem att ge ett uttalande av detta slag en direkt rättsverkan motsvarande den som finns på den statliga sektorn. Det skulle förutsätta en långtgående utbyggnad av besvärssystemet. Men att konstitutionsutskottet gjort detta uttalande bör vara ett allvarligt memento för kommunerna vid framtida tjänstetillsättningsärenden. Kommunerna bör följa principerna om förtjänst och skicklighet och ingenting annat när det gäller tjänstetillsättningar, självfallet undantaget rent politiska sådana. Beträffande den socialdemokratiska reservationen finns det anledning att vara skarpt kritisk. I ett läge där Sverige kämpar med stora problem, vilket inte minst gäller verksamheten i kommunerna, föreslår socialdemokraterna att man skall vidga den kommunala kompetensen så att det blir tillåtet för kommunerna att i solidaritetssyfte vidta bojkottaktioner och andra åtgärder på det internationella planet. Vad innebär detta? Jo, det innebär att vi vidgar den kommunala kompetensen till att handla även om utrikespolitik. Vi för in ett nytt moment i det kommunala arbetet som kommer att kosta både tid och pengar. Jag ser framför mig de ändlösa debatterna i kommunala församlingar, ibland grundade på otillräckligt underlag — för kommunerna har ju inga utrikespolitiska kanslier —, om hur kommunerna skall ställa sig till de stora världsfrågorna. Litar inte socialdemokraterna på riksdag och regering? Tycker ni det är rimligt att ha ett system där olika kommuner stöder olika riktningar i utrikespolitiska frågor? Har ni förstått vad detta kan leda till för vårt lands internationella rykte och trovärdighet? Har ni en uppfattning om med vilken oerhörd noggrannhet man i vissa länder följer vad som beslutas i det här landet och vilka typer av aktioner som vi vidtar? Har ni ingen föreställning om hur oerhört känsliga ledare i andra länder är när det gäller utrikespoli 11 tiska aktiviteter i Sverige? Tror ni att de i alla lägen kommer att kunna skilja på vad Stockholms kommun uttalar och vad Sveriges riksdag uttalar? Jag frågar vidare: Har ni en uppfattning om vad en lagändring kan kosta i tid och pengar? Är det verkligen rimligt att i dagens besvärliga läge ge sig in på denna typ av verksamhet? Nej. vi har nog med bekymmer ändå utan att skapa ytterligare problem. Jag vill på utskottets vägnar yrka avslag på reservationen. Det vore djupt olyckligt om den bifölls. Jag tvivlar bestämt på att socialdemokraterna i riksdagen verkligen har med sina partivänner ute på fältet i denna fråga. De önskar säkert som alla andra kommunalpolitiker arbeta med konkreta kommunala frågor i stället för med utrikespolitik. Säkerligen skulle föraktet för politikerna öka ytterligare den dag kommunerna blev utrikespolitiska debattfora. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationen.

Herr talman! Stödet till barnfamiljerna har i årtionden varit honnörsbegrepp inom svensk politik. Alla partier har varit överens om att det behövs särskilda insatser för att trygga barnomsorgen och barnfamiljernas ekonomi. Men vad är det egentligen som vi har åstadkommit? Den ensidiga satsningen på kommunal barnomsorg har lett till vad som kanske kan betraktas som den mest upprörande sociala orättvisan i vårt land. De familjer som har lyckats få in sina barn på kommunala daghem eller familjedaghem får kraftiga subventioner av samhället. medan de familjer som inte har lyckats med detta eller inte vill ha sina barn på kommunala daghem inte bara går miste om dessa subventioner utan dessutom via skattsedeln får bidra till den subvention som andra får. Härtill kommer den skattebelastning som drabbar de familjer som föredrar eller tvingas att lösa barnomsorgen genom att en av föräldrarna stannar hemma. Statens och kommunernas kostnader för barnomsorgen innevarande år uppgår till i runda tal 14 miljarder kronor. Härav betalar kommunerna 7,5 miljarder kronor. Genom avgifter inflyter ca I miljard. Nettokostnaden för kommunerna är således ungefär 6,5 miljarder kronor. Sekretariatet för framtidsstudier visar i en nyligen publicerad rapport att kostnaderna för barnomsorgen i fasta priser har ökat med ca 600 96 under perioden 1970-1982. Räknar man in den ökade personaltätheten, blir ökningen i genomsnitt 18 96 per år. Trots dessa enorma satsningar har vi inte på långa vägar lyckats lösa barnomsorgsfrågan. Kostnaderna växer oss över huvudet utan att våra problem blir lösta. Det är nödvändigt att vi börjar tänka i nya banor, och jag lyssnade med intresse på Britta Hammarbackens anförande. I fråga om barnomsorgen har ett antal kommuner själva tagit initiativ till att försöka åstadkomma en rättvisare fördelning av det kommunala stödet till barnfamiljerna och samtidigt ge barnfamiljerna i den egna kommunen större valfrihet vid valet av barnomsorgsform, särskilt för de minsta barnen. Min egen hemkommun. Göteborg, har i dagarna skrivit till regeringen med en hemställan om ändringar i lagstiftningen för att möjliggöra för kommunerna att införa kommunal vårdnadsersättning till småbarnsföräldrar. Kommunen anser att en ändring av lagen skulle ge kommunerna ökad handlingsfrihet inom barnomsorgens område, något som är mycket väsentligt när det gäller att skapa rättvisa och valfrihet för den enskilde och hitta lösningar som passar de lokala förhållandena. Frågan har aktualiserats såväl i en motion av Ingegerd Troedsson, 1980 81:704 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. vilken behandlades i socialutskottets betänkande 1980/81:28 och som i våras av riksdagen remitterades till familjeekonomiska kommittén. Konstitutionsutskottet hänvisar i sitt nu aktuella betänkande 1981/82:6 till att regeringsrätten nyligen fastställt att införandet av kommunal vårdnadsersättning f. n. inte ryms inom den kommunala kompetensen. Utskottet konstaterar utan motivering att det inte är berett att förorda erforderlig lagändring. Jag kan väl förstå att utskottet hesiterat inför de svårigheter av praktisk och principiell art som uppenbarligen finns. Här har emellertid flera kommuner seriöst diskuterat och t.o.m. fattat beslut om kommunal vårdnadsersättning. Uppenbarligen har de funnit att fördelarna uppväger nackdelarna. Jag kan inte se något skäl till att riksdagen inte skulle gå kommunerna till mötes och hos regeringen begära den förutsättningslösa utredning som jag efterlyser i min motion. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1980/81:239.

Herr talman! Hilding Johansson hänvisar till föräldrabalkens bestämmelse att föräldrarna har ansvar för barnen. Jag har litet svårt att förstå kopplingen av förslaget om kommunal vårdnadsersättning till föräldrabalkens bestämmelser. Nu besitter jag inte Hilding Johanssons eminenta kunskaper i konstitutionella frågor, men det faktum att kommunerna önskar fördela stödet till barnfamiljerna på ett mera rättvist sätt upphäver såvitt jag kan se inte föräldrarnas ansvar för barnen. Vi har aldrig resonerat så t.ex. när det gäller barnbidragen. Det blir ökade kostnader, säger Hilding Johansson. Faktum är ju att kommunerna själva bedömer situationen så. att de kan ge barnfamiljerna ett ökat stöd inom de befintliga ekonomiska ramarna. Jag kan inte se att vi bör hindra kommunerna att fatta beslut om hur de skall disponera sina egna medel. Det är god moderat politik att ge såväl enskilda människor som kommuner ökad valfrihet.

Herr talman! Jag är verkligen förvånad över Hilding Johanssons inlägg. Han talar här om den socialdemokratiska reservationen som om den bara gällde om vi skall köpa sydafrikansk frukt eller inte. Han antyder t.o.m.. herr talman, att de som är emot den skulle tillhöra någon sorts Sydafrikalobby, vilket jag finner utomordentligt tarvligt. Vad står det, herr talman, i reservationen? Jo, där står: Hilding Johansson frågar vilka problem det blir, om Nässjö kommun beslutar att icke köpa sydafrikansk frukt. Det blir säkert inga problem. Men om Trollhättans kommun i ett upprört läge t.ex. beslutar att icke köpa libysk olja eller att göra någonting motsvarande när det gäller Iran och uttalar sig i klumpiga ordalag, då kan det — även om herr partiledaren Palme har sagt att Iran med pedantisk noggrannhet bygger upp sina demokratiska institutioner — bli farligt, Hilding Johansson i Trollhättan. Det kan bli utomordentligt farligt. Jag skulle kunna räkna upp en rad andra exempel, för när det gäller oljan handlar det väl om något om internationella bojkottaktioner och liknande. Det torde vara mycket mer aktuellt än några apelsiner från Sydafrika. Då man vet, herr talman, hur utomordentligt känsliga herrar Khadaffi. Khomeini etc. är, så tror jag det är något tryggare för det här landet att Sveriges riksdag sköter de utrikespolitiska bedömningarna — även om jag erkänner att det även här ibland förvisso kan begås misstag. Herr Johansson säger att den socialdemokratiska partikongressen förmodligen vet bättre än jag vad det socialdemokratiska partiet tycker. Ja, jag vet inte hur noggrant man har diskuterat den här frågan på den socialdemokratiska partikongressen. Men har kongressen fattat sitt beslut på underlag av en föredragning av den typ som herr Johansson just gav. då vågar jag påstå att risken är stor att den har handlat helt i blindo.

Herr talman! Alla betyg är subjektiva, det vet vi ju. Jag förstår att Hilding Johansson inte vill bli betygsatt. Helt följdriktigt föreslår också hans parti att betygen skall avskaffas även i skolan, men vi kanske kan få ha dem kvar ett litet tag i riksdagen i varje fall, Jag tror de behövs, speciellt i den här debatten. Jag har ingen som helst önskan att bli riktkarl för det socialdemokratiska partiet, allra minst i utrikespolitiska frågor. Ni har ju för övrigt redan en sådan i utrikespolitiska frågor, nämligen partiledaren Olof Palme. Han bör väl då också vara riktkarl för socialdemokratiska minoriteter eller majoriteterute ilandets kommuner. Meningen är väl ändå att det skall bli någon form av gemensamt uppträdande, så att det blir någon kraft i bojkotterna. Det är det som gör mig orolig. Jag citerade uttalandet om den pedantiska noggrannheten i uppbyggnaden av Irans demokratiska institutioner. Är det den typen av uttalande som man skall anta ute i kommunerna? Jag erinrar mig när samme partiledare med sin hustru åkte till Cuba på ett goodwillbesök samtidigt som Cuba hade många tusen man i Afrika. Är det den typen av solidaritetsaktioner som man skall göra ute i kommunerna? Jag erinrar mig orden från samme partiledare om att demokratin skulle segra i Vietnam bara FNL hade vunnit. Nu får vi ta emot hundratusentals båtflyktingar därifrån. Är det den typen av uttalanden man skall göra ute i kommunerna? Jag erinrar mig också att samme partiledare såg till att hans partivän Dom Mintoff nere på Malta fick sin nya parlamentssal betald av den här riksdagen, herr talman — samme partiledare som i dag förföljer den borgerliga oppositionen på ön. Är det meningen att kommunerna skall göra detsamma med vänner ute i världen? Är det den typen av riktlinjer vi skall få för verksamheten. då blir jag väldigt orolig. Jag tycker att de här exemplen synnerligen väl visar vad det kan handla om ute i kommunerna. Sedan är det ju på det sättet att vi i dag har — låt oss inte blunda för det! — smågrupper och små partier ute i kommunerna som ibland har kloka och vettiga krav på sitt kommunala program men som också kan vara extremt inställda i olika frågor, inte minst utrikespolitiska. Skall den typen av smågrupper få ta upp dyrbar tid ute i kommunerna, som kämpar, som jag sade, med besvärliga problem? Vi har haft smågrupper i kommunerna som har haft anknytning till FNL-rörelsen, arabgrupper och Israelgrupper och annat. Skall vi verkligen släppa loss dem i kommunfullmäktige? Jag måste nog säga att jag känner den yttersta tvekan på den här punkten, och jag är övertygad om — trots vad Hilding Johansson sade om den socialdemokratiska partikongressen — att många socialdemokrater ändå betackar sig för att få in sådana diskussioner ute i kommunernas församlingar. Får jag slutligen säga att Hilding Johansson nog inte i det förhållandet att jag företräder utskottet i denna fråga behöver lägga in mera än vad det egentligen är värt. Vi har många gånger på borgerligt håll låtit även herr Johansson företräda utskottet i dess helhet utan att dra några större växlar på dessa framträdanden.
Herr talman! Regeringsrätten konstaterar i sitt domslut att det med nuvarande lagstiftning inte är möjligt för kommunerna att införa kommunal vårdnadsersättning. Vad jag och mina medmotionärer efterlyser är just en förutsättningslös utredning om vilka lagändringar som kan genomföras för att ge kommunerna denna möjlighet att på ett betydligt rättvisare sätt än vad som nu sker fördela det avsevärda stöd som barnfamiljerna får. Detta är en angelägen fråga, och jag förstår fortfarande inte kallsinnigheten från utskottets sida att utan motivering avstyrka motionerna.

Herr talman! Jag skulle inledningsvis vilja ta upp frågan om jämställdhet mellan parterna i ett ideologiskt perspektiv. gifter utgår utskottet från en tes om en likformighet mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer. Denna tes är falsk och bygger i grunden på ett rent borgerligt tänkande. Utgångspunkten för ett resonemang om detta måste vara motsättningen mellan kapital och arbete. Dessa två storheter är inte jämbördiga i en kapitalistisk ekonomi. Makten, beslutanderätten över produktionsmedlen, utgår från ägandet. Det är arbetsköparen som beslutar över produktionens totala innehåll, och det är också han som beslutar om dess kvantitet. Det är han som beslutar om de ramar inom vilka förhandlingar möjligen kan komma till stånd. Efter förhandlingar beslutar han ändå som han vill. Det är alltså inte fråga om jämställdhet eller likformighet mellan dessa två motsatta intressen. Skulle det finnas en likformighet eller jämställdhet mellan de två oförenliga storheterna kapital och arbete, skulle inte längre de kapitalistiska ägandeformerna finnas kvar. Då skulle nämligen arbetet vara det element som beslutanderätten utgick från, vilket skulle medföra arbetarklassens övertagande av produktionsmedlen. Inte heller kan en fråga om likformig behandling få vara utgångspunkten när det gäller att hävda de arbetandes och deras organisationers demokratiska rättigheter på jobbet. Där råder inte demokrati, utan fåtalets diktatur. Där bestämmer kapitalägarna, oavsett de olika lagarna på arbetsmarknadens område. Att ansluta sig till en tes om likformighet mellan arbete och kapital i detta fall om likformighet mellan arbetsgivaroch arbetstagarorganisation — innebär för ett arbetarparti att det avhänder sig möjligheten att verka för kapitalismens fall och socialismens införande. Herr talman! Efter denna inledning utifrån ideologiska utgångspunkter vill jag komma in på själva sakfrågan. I utskottets betänkande talas det om att ”förbudet mot avdrag för fackföreningsavgifter kompenseras av skattefrihet för konfliktbidrag”. Detta resonemang fullföljer senare utskottet med att konstatera att ”endast en del av de inflytande avgifterna används för konfliktändamål”, vilket är sant. Det är endast omkring 5 96 av avgifterna till fackföreningarna som utgör avgifter till konfliktstöd. Motiveringen att hela fackföreningsavgiften skall vara förbjuden att dra av därför att den kompenseras av skattefrihet för konfliktbidrag och att detta skall jämföras med behandlingen av avgifter till arbetsgivarorganisation kan inte accepteras. Frågan om produktionsavgifter diskuterades även vid årets LO-kongress. Där beslutades att i avvaktan på möjligheter till införande av produktionsavgifter — något som inom parentes sagt jag inte är speciellt intresserad av, vilket framgår av motionen — skulle kravet om skattebefrielse för fackföreningsavgifter drivas. Den väg som LO-kongressen valt går i linje med den motion som jag m.fl. skrev i januari i år. Att därför göra en utredning om likformighet mellan avgifterna som socialdemokraterna anslutit sig till överensstämmer inte med LO-kongressens beslut. Det kan tyckas att det finns orättvisor, och detta framfördes i några motioner. Men det var inte en utredning om likformighet som beställdes utan en utredning om avdragsrätt för fackföreningsavgifter. Det beslutet ansluter till vår motion. Utskottet säger vidare i betänkandet: ”Utskottet är medvetet om att en avdragsrätt för fackföreningsavgifter som tillgodoser såväl arbetstagarnas som arbetsgivarnas intressen är praktiskt svår att genomföra.” Jag kan inte finna anledning till att en avdragsrätt för fackföreningsavgifter måste ”tillgodose” arbetsgivarintressen. Det faller på sin egen orimlighet. Tvärtom står ett sådant genomförande i motsättning till arbetsköparnas objektiva intressen. En avdragsrätt för fackföreningsavgifter vid beskattningen bör rimligen i förlängningen leda till möjligheter till en starkare facklig organisation. Detta kan knappast gagna arbetsköparintresset, såvida det inte leder till ytterligare samarbetsformer som främst till syvende og sidst gagnar kapitalintressena. Alltså: frågan om likformighet så som den uttrycks i betänkandet är ett rent borgerligt intresse, till vilket de borgerliga partierna ensamma borde ha fått ansluta sig.

Herr talman! Låt mig bara kort beröra det som Tommy Franzén började med, nämligen frågan om beslutanderätten i företagen. Det är inte så att Tommy Franzéns motion ger anledning att ta upp denna fråga i det här utskottsbetänkandet. Vi har andra tillfällen att diskutera vem som skall ha beslutanderätten i företagen, hur denna skall utövas osv. Nu gäller det en passus i en skattelag, och där är det riksdagen som bestämmer — det är här vi ska ta besluten. Såvitt jag kan bedöma är skatteutskottet helt överens med Tommy Franzén. Utskottet uttalade nederst på s 8: ”Skatteutskottet har tidigare uttalat att skillnaden i den skattemässiga behandlingen av avgifter till fackföreningar och till vissa arbetsgivarorganisationer är otillfredställande och bör undanröjas.” Vi är alltså helt överens med Tommy Franzén. Tommy Franzén har i sin motion yrkat på att en utredning skall kartlägga problemet och komma med förslag. Utskottet säger ifrån att regeringen bör komma till riksdagens skatteutskott med alla de uppgifter som berör detta problem och lämna en fullständig redovisning och kartläggning av bl.a. de konfliktbidrag som betalas ut av fackföreningar och arbetsgivarorganisationer och storleken av dessa i förhållande till de sammanlagda medlemsavgifterna. När vi har fått de uppgifterna kan vi gå till beslut. Då är det möjligt att man stannar för den lösningen — jag utesluter inte det — att medlen tas direkt ur produktionen som en avgift både till de fackliga organisationerna och till arbetsgivarorganisationerna. Jag kan inte se att vi skiljer oss åt. utskottet och Tommy Franzén. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag ville med min inledning belysa det orimliga i att göra just jämbördighetstesen till något ledande i fråga om förhållandet mellan arbetsmarknadens parter — sedan må det gälla arbetsmarknadslagstiftning eller skattelagstiftning. Jag tycker inte att den tesen hör hemma i någotdera av de här bägge sammanhangen. Skillnaden, som jag ser det, mellan vad utskottet har formulerat och vad jag m.fl. har formulerat i motionen är att vi inte kräver någon utredning. Vi kräver definitivt inte utredning eller förslag om någon form av likaberättigande, eller något belysande av vilka de olika effekterna är av arbetsgivarnas avdrag för avgifter till arbetsgivarorganisationer. Vad vi kräver är att riksdagen ansluter sig till motionen i fråga om att fackföreningsavgifterna skall vara avdragsgilla, och vi hemställer om förslag därom från regeringen i motionens anda. Det är alltså inte fråga om någon utredning. Framför allt är det inte, Valter Kristenson, fråga om ett antagande av tesen om likformighet mellan två oförenliga ståndpunkter.

Herr talman! Av praktiska skäl skall jag kanske inledningsvis betona att det i utskottet råder full enighet i den fråga som vi nu har att behandla. Även om antalet barn i vårt land minskat något, synes antalet barn vilkas föräldrar inte sammanbor att närmast öka. Det är nämligen mer än 400 000 barn som har den situationen. Därför är underhållsfrågorna av mycket stor betydelse för många människor. Oberoende av om föräldrarna sammanbor har ju båda underhållsskyldighet mot sina barn. Om endast den ena av föräldrarna har vårdnaden om barnet, har den andra därför skyldighet att betala s.k. underhållsbidrag. År 1978 fattades beslut om en genomgripande reform av reglerna om underhållsskyldighet. Reformen, som genomfördes 1979 och i viss mån den 1 januari 1980, hade till huvudsyfte att lätta underhållsbördan för underhållsskyldiga med svag ekonomi. En annan viktig strävan var att få en mer enhetlig bedömning av underhållsfrågorna. En av åtgärderna för att lätta underhållsbördan för underhållsskyldiga med svag ekonomi var införandet av huvudregeln att föräldrar skall ha viss ekonomisk bärkraft för att underhållsbidrag över huvud taget skall utgå. En annan åtgärd var att uppräkningarna av underhållsbidragen endast skall ske med 70 76 av höjningen av basbeloppet. Detta för att ökningen av underhållsbidraget i högre grad skall motsvara den underhållsskyldiges inkomstutveckling. Oberoende av den underhållsskyldiges betalningsförmåga har den förälder som har vårdnaden av barnet rätt till bidragsförskott, uppgående till 41 20 av basbeloppet, f. n. nära 600 kr. per månad. Det är ett belopp vilket den underhållsskyldige med hänsyn till sin betalningsförmåga skall återbetala till samhället. F. n. utbetalas bidragsförskott till ca 250 000 barn. En nyhet 1979 var att underhållsbidraget skall nedsättas med en fyrtiondedel av månadsbeloppet för varje dag som barnet vistas hos den underhållsskyldige, om barnet är där minst fem sammanhängande dygn. Det var ett länge framfört önskemål från de underhållsskyldiga som man därigenom försökte tillgodose. En nackdel med denna reform kan vara att den som har vårdnaden i mindre grad låter barnet vistas hos den andre föräldern just på grund av avdraget på underhållsbidraget, vilket gör att vårdnadshavaren får mindre pengar. I motionen 1583 av oss centerpartister i lagutskottet med mig som första namn framhålls bl.a. att behovet av en utvärdering av reformen i syfte att klarlägga i vad mån de strävanden som låg bakom reformen verkligen uppnåtts. Motsvarande krav har framförts i den andra motionen som behandlas i detta utskottsbetänkande, nämligen motionen 901 av Inger Lindquist och Joakim Ollén. En annan viktig fråga när det gäller underhåll till barn är om reformen lett till en enhetlig bedömning av underhållsbidragen. I detta sammanhang vill jag nämna en annan fråga som vi tar upp i vår motion, nämligen den om det administrativa förfarandet vid fastställande och jämkning av underhållsbidrag. Den frågan berörs även i den moderata motionen. Många av dem som handlägger ärenden om beräkning och fastställande samt jämkning av underhållsbidrag till barn — det gäller domstolspersonal, advokater, tjänstemän hos socialförvaltningar och försäkringskassor — har funnit att de nya reglerna och tillämpningsföreskrifterna medfört att handläggningen blivit mer komplicerad och kostnadskrävande och att de inte hellerlett till det enhetliga resultat som avsågs. Vid studiebesök har utskottet åtminstone i vissa kommuner mött denna uppfattning. Själv har jag kontaktats av personer. som handlägger sådana ärenden, och de har ansett det alldeles nödvändigt att förenklingar genomförs i det administrativa förfarandet. Som utskottet framhåller i betänkandet kan problemen vara av övergående natur och upphöra, sedan initialskedet passerats och vissa förbättringar gjorts i tillämpningsföreskrifterna. När det gäller fastställande av underhållsbidrag under bidragsförskottsnivån går man oftast av formella skäl till domstol med ärendet. De som handlägger sådana här ärenden anser — åtminstone gör man det på en del håll i landet — att en stor del av dessa processer egentligen är skenprocesser, eftersom parterna ofta är överens men inte vågar fastställa ett underhåll under bidragsförskottet utan att domstol avgjort frågan. Jag skall inte nu gå närmare in på hur frågorna skulle kunna lösas utan endast påpeka vikten av att förenklingar kan uppnås för att minska både samhällets kostnader och kostnader och tidsutdräkter för vårdnadshavare och underhållsskyldiga. Sett ur samhällets synpunkt är det, inte minst mot bakgrund av vikten av att begränsa de offentliga utgifterna, av största betydelse att man finner former för handläggning av underhållsfrågorna som — utan att ge avkall på noggrann och rättvis bedömning — leder till förenklad administration och därmed lägre samhällskostnader. Herr talman!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

Herr talman! I det särskilda yttrande som finns fogat till betänkandet har centerpartisterna i utskottet särskilt uppehållit sig vid det administrativa förfarandet. Martin Olsson sade också här från talarstolen att det är nödvändigt att förenkla det administrativa förfarandet när det gäller underhållsbidragen. Jag vill till det göra den kommentaren att det inte alls är uteslutet att det i framtiden blir nödvändigt att se över den här reformen, men med de argument som vi framför från utskottet i dag anser vi att frågan är för tidigt väckt. Men om det blir nödvändigt att se över den här reformen längre fram vill jag nu betona att jag lägger större vikt vid översynen av vissa punkter i innehållet, i sakfrågan, än av det administrativa förfarandet, Då gäller det framför allt att titta på förbehållsbeloppet för den underhållsskyldige. Är det förbehållsbeloppet rätt avvägt? Det är en fråga som man har anledning att ställa redan i dag. En annan sådan sakfråga som man i så fall bör granska är begränsningen av den årliga indexuppräkningen av underhållsbidragen till barn. Är de regler som nu gäller rätt avvägda med hänsyn till löneutveckling och andra omständigheter? Som Martin Olsson sade var ju det övergripande målet för hela den reform som riksdagen 1978 fattade beslut om att underhållsbördan för underhållsskyldiga med svag ekonomi skulle mildras. I en kommande översyn finns det anledning att komma ihåg den övergripande målsättningen och se efter om vi verkligen har kommit dit eller om det behöver göras vissa förändringar av själva sakinnehållet.
Herr talman! Jag vill bara betona att vi är ense i denna fråga. De spörsmål som utskottsordföranden tog upp snuddade jag mycket lätt vid i mitt anförande, men i den motion som jag hade som bakgrund till mitt anförande har vi just tagit upp de frågor som ordföranden lade tonvikten på. Jag vill alltså konstatera att det råder glädjande samstämmighet inom vårt utskott då det gäller att efter hand få en utvärdering av om reformen har inneburit de lättnader för de ekonomiskt svaga underhållsskyldiga m.m. som eftersträvades. Samtidigt gäller det att efter hand finna så rationella administrativa former som möjligt.

Herr talman! 1974 beslutade vi i riksdagen om vittgående förändringar i förmynderskapslagstiftningen. Vi bestämde då att en person kan omyndigförklaras endast om han på grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag är ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Han skall inte omyndigförklaras om det räcker att man förordnar god man eller om man på annat sätt kan se till att hans egendom skyddas. I riksdagen var vi ense om att vi skulle nedbringa antalet omyndigförklaringar. Alltför många människor i Sverige blev omyndigförklarade, och det var — ansåg vi — ett förhållande som behövde ändras. Men från moderat håll var vi inte nöjda med den utformning lagtexten fick. Vad man kunde förutse redan då, och som också alla förutsåg, var ett bristande skydd för egendom.

Någonting som vi inte tänkte på var emellertid att vi samtidigt tog bort det personliga skyddet för många gamla och senila människor, och även för många unga förståndshandikappade. De är alltså nu utsatta för andra människors påtryckningar, böner och förslag. Det kan t.ex. gälla att skriva fullmakt eller skänka bort en byrå. Vad jag talar om är faktiskt inte främst förlusten av pengar eller egendom utan den oro som påtryckningarna skapar hos många gamla. Det kan vara så att släktingar eller vänner har akuta penningbehov och med jämna mellanrum vänder sig till de gamla. Det kan vara släktingar som tänker: Det här kommer vi ju ändå att ärva — det är lika bra att vi får det nu. Och så utövar man påtryckningar på gamla eller senila. Dessa kan också komma i kläm mellan släktingar som har stridande intressen när det gäller kommande arv och på olika sätt argumenterar för sin sak. Alla känner vi gamla människor och vet hur t.o.m. rätt enkla saker kan skapa stor oro hos dem — de kan inte låta bli att tänka på det som oroar dem utan återkommer till det tid efter annan. Det kan gälla något som vi tycker är skäligen enkelt. De gamla kan inte heller komma ifrån situationen genom att själva begära att bli omyndigförklarade. Förut kunde man begära det, om man kände sig svag eller tyckte att man behövde hjälp och stöd. Den möjligheten har vi tagit bort ur lagstiftningen. Som jag ser det har vi därmed tagit bort skyddet för de gamla, just för de människor som är i mycket stort behov av ett rättsskydd. Detta påtalade jag i en motion redan 1977. Då sade riksdagen som riksdagen brukar göra i sådana sammanhang — det framgick av ett tidigare ärende i dag — att frågan var för tidigt väckt och att vi måste avvakta utvecklingen. Jag är mycket nöjd med att ett enigt utskott nu ställt sig bakom den motion som jag har väckt i den här frågan.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

Herr talman! I motionen 442 har vi motionärer påpekat att ett flertal kulturstäder i vårt land genom utgrävningskostnader får ett högre kostnadsläge än andra jämförbara orter. Det är bostadskonsumenterna i den drabbade kommunen som till sist får betala kostnaderna, under det att resultatet av utgrävningar är av riksintresse. Förutom att det uppstår kostnader för kommuninvånarna drabbas givetvis actighetsägarna av betydande extrakostnader genom att byggnationen fördröjs. Om inga åtgärder snabbt vidtas, kommer nuvarande förhållanden att medföra en svår belastning för de kommuner som inom sig har en äldre stadskärna. Det är i regel de mindre kommunerna, oftast med lågt skatteunderlag, som drabbas. I centralorter som Arboga, Sigtuna, Skara och Visby, som vi har pekat på i motionen, kan utvecklingen betyda en utarmning av stadskärnan. Företag drar sig för att etablera sig där, de fastigheter som finns i dessa områden blir alltmer svårsålda. Men dylika problem kan också finnas på andra håll än i en stadskärna. De kan t. ex gälla mindre platser på den gotländska landsbygden. Som vi har påpekat i motionen, och kulturutskottet har också uppfattat det så, är vi inte ute efter att ifrågasätta det skyd.' som fornminneslagen ger, men vi anser det vara synnerligen angeläget att den pågående översynen av kostnadsansvaret påskyndas. Som vi ser det är det nödvändigt att staten tar det totala kostnadsansvaret för utgrävningarna i framtiden. Det måste vara konsekvenserna av det riksintresse som staten hävdar då dylika anspråk på utgrävningar ställs. Även berörda arkeologer ser gärna att dessa frågor får en sådan positiv lösning. Med ett besked om kostnadsansvaret redan på planeringsstadiet skulle man enligt min mening kunna undvika de betydande extrakostnader som uppkommer då en byggnation fördröjs. Detta skulle kunna bidra till att begränsa de totala samhällsekonomiska kostnaderna för arkeologiska utgrävningar i samband med byggnation. Enligt vad jag inhämtat, utgjorde kostnaden för handgrävning vintertid under budgetåret 1980/81 ca 3000 kr. per kubikmeter. I t.ex. min hemkommun Skara, en av landets äldsta städer, beräknas kulturlagrets djup ligga mellan 1,5 meter och 3,5 meter beroende på var i den centrala stadskärnan man gräver. Detta skulle innebära en kostnad för varje utgrävd kvadratmeter på mellan 4 500 och 10 500 kr. Man skall då ha i minnet att den utgrävda ytan oftast blir större än byggnadens bottenyta. Enligt vad ett byggnadsföretag uppger är byggkostnaden per kvadratmeter uthyrd yta inkl. mark, avgifter m.m. i dagens kostnadsläge 4 000—4 500 kr. För att utgrävningskostnader i nu angiven storlek skall kunna få täckning genom hyrorna erfordras enligt byggföretagets uppfattning dels att den uthyrda ytan blir av omfattande storlek, dels att varje kvadratmeter uthyres till affärer eller kontor. Att bygga bostäder i den centrala stadskärnan är otänkbart, enär hyrorna för bostäder i en kommun jämförs med varandra och bostadshus därför inte tål några extra byggkostnader. Vem vill acceptera höghus i dylika områden? Ingen, inte myndigheterna heller. Det måste bli — i den mån någon över huvud taget har råd att bygga på dessa platser i dag — en uthyrning till andra ändamål än bostäder. Som kammaren nu inser kommer knappast några nybyggnader eller omfattande ombyggnader som fordrar arkeologiska utgrävningar till stånd i stadskärnor med dylika problem, förrän principfrågan rörande kostnadsansvaret för framtiden har klarats ut. Den enda byggnation som är aktuell inom detta område i Skara är ett nytt sparbankshus, och där har man beräknat att merkostnaden för de arkeologiska utgrävningarna kommer att bli minst 500 000 kr. Skara m.fl. arkeologiskt intressanta städer är alltså konkurrensmässigt sämre ställda än många andra städer. Får inte frågan om kostnadsansvaret en snar lösning i positiv riktning, kommer stadsbilden knappast att förändras i förhållande till vad den är i dag. Det kan bara bli fråga om mindre reparationer och kanske viss ombyggnad för att centrumhusen med affärer etc. skall kunna stå sig några år till. Men vad händer sedan? Vad händer långsiktigt? En sådan utveckling gynnar inte precis utkomstmöjligheterna för berörda byggnadsarbetare, och det borde vara ett allvarligt memento för oss i dag. Jag hade tillfälle att i morse i arbetsmarknadsutskottet lyssna till en föredragning av generaldirektören Bertil Rehnberg i arbetsmarknadsstyrelsen som pekade på att byggarbetslösheten uppgår till i runt tal 6 20 i landet och i vissa län till mellan 10 och 15 96. Man borde fundera över det här sambandet. Även om vi motionärer kanske inte har blivit helt tillgodosedda i kulturutskottets utlåtande över motionen, noterar vi ändå med stor tacksamhet att ett enhälligt utskott delar vår uppfattning om önskvärdheten att den begärda översynen påskyndas. Vi får därför hoppas att regeringen tar konsekvenserna av detta utskottets och därmed riksdagens förnyade uttalande i frågan. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! I motion 1980/81:442 har frågan om kostnadsansvaret för arkeologiska utgrävningar i samband med byggnation tagits upp. I motionen nämns att man på Gotland och inte minst i Visby har stora bekymmer vad gäller förnyelse av bostadsbeståndet, mot bakgrund av att det ur fornminnessynpunkt är nästan helig mark. Vi skall naturligtvis vara tacksamma för den fornminneslag som vi har, och det finns inga delade meningar om betydelsen av det skydd för fornlämningar som lagen ger. Men det som gör läget bekymmersamt är alltså den merkostnad för den enskilde och för byggföretag som följer med en utgrävning. Det kan röra sig om flera hundra tusen kronor att gräva ut en tomt som är antikvariskt intressant, och det är omöjligt för en enskild att klara detta. I något fall har byggnation utförts av större byggföretag som har andra möjligheter att klara de extrakostnader som det här alltid blir fråga om. Även om det kan finnas intresse att bevara fornlämningar, får de nuvarande reglerna till följd att tomter förblir stående obebyggda, och det bidrar till att exempelvis Visbys innerstad utarmas på både bostäder och affärer som ju drar sig för att etablera sig där kundunderlaget är litet. Eftersom de arkeologiska utgrävningarna har ett uppenbart riksintresse, känns det betungande för den enskilde att klara dessa extra kostnader, förutom den försenade byggstarten, som också alltid blir följden av en utgrävning.

Herr talman! Frågan om kostnadsansvaret för undersökning av fornlämningar enligt 9 § fornminneslagen har varit föremål för överväganden vid olika tillfällen under 1960 och 1970-talen.

Utskottet framhöll då att fornlämningarna är en mycket viktig del av det svenska kulturarvet och att någon försämring av det skydd som de f.n. åtnjuter inte kan komma i fråga.

Fjolårets motionsflod föranledde dock kulturutskottet att uttala att det fanns anledning att se över möjligheterna att underlätta för arbetsföretag att finansiera de undersökningar och eventuella åtgärder i övrigt som det här är frågan om. Därför, sade utskottet, borde den översyn som utskottet förordade präglas av en strävan att väga de olika intressena mot varandra. Utskottet hemställde därför att riksdagen hos regeringen skulle begära en översyn av de här reglerna, och det blev sedermera riksdagens beslut. Utskottet har inte på någon punkt ändrat mening i den här frågan.

Av den anledningen föreslår vi alltså riksdagen att avslå motionen. Jag vill ytterligare betona att vi inte på någon punkt har avvikit från vår uppfattning under fjolåret. Vi anser att detta är en fråga av mycket stor betydelse och att översynen bör företas skyndsamt så att vi kan få hela frågan belyst från olika aspekter. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande nr 2.
Herr talman! Jag har förståelse för de synpunkter avseende motionsyrkandet som kulturutskottets vice ordförande har anfört. Låt mig ändå säga att det är en markering till förmån för att man skall observera de totala samhällsekonomiska kostnaderna i det här sammanhanget, inte minst mot bakgrund av dagens statsfinansiella situation. I övrigt är jag mycket glad över den tydliga markering som Karl-Eric Norrby gör, och jag hoppas att utbildningsdepartementet tar intryck av både fjolårets debatt och den debatt vi nu har haft, så att man verkligen påskyndar ett förslag till riksdagen. Det är i högsta grad angeläget att det kommer ett sådant.

Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 1 behandlas en del frågor som är kvar när det gäller proposition 183. Departementschefen har redogjort för vissa utgångspunkter för markhushållningsfrågor rörande inhemska energiresurser, vissa industrifrågor, utnyttjande av havsresurser samt vissa övergripande strukturfrågor rörande anläggningar för transporter och energidistribution samt tätortsutvecklingen. Utskottet konstaterar — eftersom det i propositionen inte framställs något krav på ställningstagande från riksdagens sida — att det här är frågor som faller inom regeringens ansvarsområde. Därför har utskottet inte gått in på en diskussion av sakfrågorna utan föreslår att propositionen i den inte tidigare behandlade delen skall läggas till handlingarna. Dessutom behandlas ett antal andra frågor som har anknytning till fysisk riksplanering, och jag tänkte i det här inlägget gå in på den reservation som vi centerledamöter i utskottet har avgivit. Den gäller avsnittet 3:5 i betänkandet. Där behandlas en motion som väckts av Märta Fredrikson och mig, i vilken vi föreslår att man vid överarbetningen av 136 a § byggnadslagen skall ta med också uranhanteringen i alla dess led. Anledningen till att vi väckt motionen är att det har skett ett arbete där det utformats förslag till förändringar i 136 a§. Speciellt har det då gällt den administrativa hanteringen, och det har också föreslagits att det kommunala vetot skall försvinna när det gäller hushållningen med energi och hushållningen med träfiberråvara. Den frågan återkommer sedan, och vi har i och för sig ingenting att erinra mot att man gör en renodling av 136 a § byggnadslagen till att avse frågor som i en striktare bemärkelse har att göra med hushållningen med mark och vatten. I den översyn som redovisats i Ds Bo 1980:2 har man inte behandlat frågan om en förändring när det gäller vilka speciella typer av industrier som skulle ha tillstånd och där det kommunala tillstyrkandet av anläggningen är en förutsättning för bifall. Vi har därför föreslagit att man i det fortsatta arbetet även skall se på den delen av lagstiftningen.

Regeringen har hitintills tillämpat bestämmelserna på det sätt som vi nu föreslår skall bli lagfäst.

Utskottet har inte velat gå med på detta utan hänvisar till att man vill avvakta den revision som det finns underlag utarbetat för. Jag vill som talesman för oss reservanter yrka bifall till reservation 2 och i Övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Såväl i samband med riksdagsbehandlingen i våras av proposition 1980/81:183 som vid behandlingen av de frågor som berörs i dagens betänkande har det klart understrukits att de ställningstaganden som nu görs inte innebär någon förändring av de hittills gällande riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen och inte heller föregripande av några kommande beslut. Vi har också varit överens om att vi i de frågor som hör samman med kommande beslut bör skjuta på ställningstagandet till de tillfällen när vi får konkreta förslag. Vi har varit överens om att den fråga som berörs i reservationen nr 2 och som utskottets ordförande nyss har belyst hör till den kategorin, och därför tänker jag i mitt inlägg inte gå in på den.

Det gäller hur energihushållningsfrågor av nationellt intresse skall beaktas i den kommunala planeringen, särskilt i samband med utvecklingen av tätortsstrukturen. Det framförs i propositionen att det är angeläget att finna former för hur olika statliga intressen skall kunna tillgodoses i den kommunala planeringen. Den fysiska riksplaneringen anvisar vägar för det när det gäller hushållningen med mark och vatten, och det ansvariga statsrådet säger i propositionen att det vore lämpligt att med samma arbetssätt ge kommunerna förbättrade möjligheter att utifrån kommunala överväganden vidareutveckla en ortsstruktur som också beaktar statliga intressen vad gäller regional-, sysselsättningsoch trafikpolitik. Vårt förslag i motionen 2176 innebär att också energihushållningsfrågor av nationellt intresse bör kunna hävdas på samma sätt i den kommunala planeringen och också redovisas i den kommande översiktliga planeringen. Vi har framför allt två skäl för att föreslå det. För det första: Riksdagen har efter folkomröstningen fattat beslut om den framtida energipolitiken vilket förutsätter omedelbara och mycket omfattande insatser. De mål som har lagts fast är mycket ambitiösa. Vi måste därför utan dröjsmål utnyttja varje tillfälle att i praktisk handling omsätta uppgiften att hushålla bättre med energi och utveckla nya former för energiförsörjningen. Den roll som framför allt vårt höga oljeberoende spelar för den ekonomiska krisen och för våra möjligheter att bekämpa krisen förstärker kravet på snabba och målmedvetna insatser. Många av de faktorer som påverkar energihushållningen är till sin natur sådana att förändringen tar tid. Det gäller inte minst möjligheterna att genom den kommunala planeringen och den strukturella utvecklingen förbättra energihushållningen. Samtidigt står det klart att det finns ett väldigt nära samband mellan utvecklingen av ortsstrukturen och energihushållningen. Kommunernas och de berörda statliga organens insatser på det området är därför mycket viktiga. Vi har därför ingen tid att förlora, utan vi bör inleda insatserna nu. För det andra är riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen, liksom t.ex. den nu gällande planoch byggnadslagstiftningen, litet efter sin tid på det här området. Det har vi påpekat vid många tillfällen. De beaktar helt enkelt inte energihushållningsfrågorna på det sätt som numera ter sig både naturligt och nödvändigt. Det är inget märkligt med det, eftersom de är tillkomna före de energipolitiska beslut som nu gäller. Därför betraktar vi vårt förslag i motionen 2176 som en högst naturlig och okontroversiell komplettering av gällande riktlinjer, en komplettering som alla borde finna det naturligt att ansluta sig till. Det enda som vi, herr talman, finner märkligt är att utskottsmajoriteten inte har funnit det självklart att ansluta sig till vårt förslag. Det här förhållandet skulle ju kunna tolkas som ett negativt ställningstagande, om riksdagen följer majoritetens förslag, och det innebär under alla förhållanden en onödig försening. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 1 och i övrigt till civilutskottets hemställan i dess betänkande 1981/82:1.

Herr talman! De kommunala handlingsprogrammen och kommunernas arbete med den fysiska riksplaneringen utgör också fortsättningsvis en nödvändig grund för att klargöra vilka krav på markoch vattenresurser som kan sägas vara av riksintresse och hur dessa skall beaktas. Växelspelet mellan kommunal planering och statliga riktlinjer är en ständigt pågående process, som påverkas av administrativa och politiska beslut i kommunerna, regionerna och hela landet. Det är därför av stor betydelse vilka resurser som kan ställas till kommunernas, länsstyrelsernas och vissa centrala verks förfogande för det fortsatta arbetet med fysisk riksplanering. Som framgår av den proposition som ligger till grund för det betänkande vi nu behandlar och av vad som redovisats i bostadsdepartementets delrapport Hushållning med mark och vatten 2, finns det en rad mycket viktiga uppgifter, inte minst för kommunerna, då det gäller den fortsatta riksplaneringen. Även det som i propositionen redovisas som nya hushållningsfrågor, liksom markanvändningsfrågor vid utnyttjande av inhemska energiresurser, anläggningar för transporter och energidistribution samt inte minst den s.k. tätortsstrukturen, motiverar ökade insatser som kräver resurser. Den borgerliga riksdagsmajoritetens beslut att avveckla statsbidraget till över siktlig planering försämrar emellertid möjligheterna till sådana ökade insatser. Vänsterpartiet kommunisterna framhöll redan i en partimotion med anledning av ett s.k. besparingsförslag om avveckling av bidrag till översiktlig planering att detta med hänsyn till kvarstående och kommande behov hos kommunerna inte kunde accepteras. Vi framhöll att kommunernas medverkan i den fysiska riksplaneringen alltjämt är så viktig att den inte får försvåras genom att man tar bort de bidragsmöjligheter som finns. Dåvarande statsrådet anförde i propositionen med det nämnda förslaget att anslaget i huvudsak var avsett för stöd till sådan kommunal översiktlig planering som hänger samman med den fysiska riksplaneringen. Med hänsyn till att sådana frågor i allmänhet torde kunna behandlas inom ramen för kommunernas fortlöpande planeringsverksamhet och med hänsyn till behovet av att begränsa de statliga utgifterna ansåg statsrådet då att anslaget borde minskas för att därefter upphöra. Samtidigt anfördes också, att när det inom den fysiska riksplaneringen aktualiseras nya frågor som kräver kommunernas medverkan, får behovet av statligt stöd till den kommunala planeringen ånyo prövas. Samma statsråd har sedan i proposition 183 redovisat en rad nya hushållningsfrågor med direkt anknytning till kommunerna som enligt propositionen bör behandlas i den fysiska riksplaneringen. Det gäller främst markanvändningsfrågor i samband med energihushållning och nya energikällor men också andra viktiga frågor som kräver kommunernas aktiva medverkan. Detta motiverar ett återinförande av bidrag till översiktlig planering av minst samma storleksordning som tidigare, dvs. 3 milj.kr. per budgetår. Herr talman! Den fortsatta riksplaneringens inriktning, då det gäller de olika områden som tagits upp i bostadsdepartementets andra rapport om hushållning med mark och vatten och remissvaren till den rapporten, visar på betydelsen och nödvändigheten av ökade insatser och samordning mellan kommuner, länsstyrelser och statliga ämbetsverk. Framför allt måste problemen med energiplåneringen och samhällets energipolitik uppmärksammas, bl.a. mot bakgrund av kommunernas ansvar för energiförsörjningen och lagen om kommunal energiplanering. Samordningen mellan energipolitik och övrig samhällsplanering och samarbetet med och mellan kommunerna är särskilt betydelsefullt. Som ett led i en bättre samordning beträffande energifrågorna i den fysiska riksplaneringen har vi därför föreslagit att riksdagen bör uttala att planverket och ett blivande energidepartement eller energiverk — vilket det nu blir — tillsammans med statliga länsorgan snarast bör etablera ett fast och organiserat samarbete. Herr talman! Jag vill sedan göra ett par kommentarer till andra motioner som behandlas i detta betänkande. Frågan om den kommunala vetorätten, som behandlas i en promemoria som utarbetades av bostadsdepartementet och som var ute på en remissomgång förra hösten, ger verkligen anledning till oro. I promemorian, som kom som ett slags tillägg till betänkandet om ny planoch bygglag. föreslås vissa Utan att nu gå in i detalj på förslagen — det blir tillfälle att återkomma till det — Onsdagen den kan det sägas att ett genomförande av dessa förslag skulle innebära 28 oktober 1981 inskränkningar i den nuvarande kommunala beslutanderätten som vi från 2 vänsterpartiet kommunisterna inte kan acceptera. , Fortsatt fysisk Alla inskränkningar av det kommunala vetot måste motverkas, och man riksplanering, bör i stället verka för att förstärka detta och skapa större klarhet i den mm. m svårgenomträngliga och oklara lagtexten. Det bör bl.a. klart framgå att, utöver exempelvis etableringar av atomkraftverk, större kolkraftverk, aluminiumsmältverk, pappersmassefabriker m.m., kommunerna skall ha oinskränkt inflytande över verksamheter och anläggningar som giftlagring, förvaring av atomavfall och uranbrytning. Vänsterpartiet kommunisterna strävar efter att stärka det arbetande folkets inflytande över sina livsvillkor, såväl i arbetslivet som i den omgivande miljön. Men det förutsätter ett decentraliserat beslutsfattande och en lagstiftning som tar sin utgångspunkt i människan som en förnuftig och ansvarstagande varelse. Att lagstifta bort och försvaga delar av kommunernas självbestämmande, som bl.a. moderaterna ivrat för, är att öka människornas maktlöshet, och det bidrar till att sprida passivitet och likgiltighet inför samhällets utveckling. Jag vill därför i detta sammanhang liksom tidigare understryka att en ny lagstiftning på detta område entydigt måste garantera kommunerna möjlighet att säga nej till varje slag av hälsofarlig och miljöförstörande anläggning eller verksamhet. Jag yrkar bifall till vpk-motionen 2178. Vpk-gruppen stöder också reservationerna till förevarande betänkande.
Herr talman! Jag vill göra två kommentarer. Först beträffande avsnittet 3.7 Bidrag för översiktlig planering: Jag kan instämma i att detta anslag har haft betydelse under den tid då kommunerna haft en programoch planeringsperiod. Men avsikten har naturligtvis aldrig varit att det skulle vara ett permanent bidrag som används till vissa insatser inom den kommunala planeringen. Därför har vi redan tidigare i riksdagen beslutat att detta bidrag, som på slutet utgick med 3 milj.kr., inte längre skall finnas att tillgå. Jag vill också nämna att det samtidigt under de här perioderna har förekommit förhandlingar mellan stat och kommun. Vi har fått kraftigt ökade kommunala skatteutjämningsbidrag, vilket naturligtvis också skall tas med vid avvägningen mellan det staten svarar för och det kommunerna svarar för. Nu är det fysiska riksplaneringsarbetet inne på något lugnare, i varje fall mindre omfattande, avsnitt än dem vi har hållit på med under större delen av 1970-talet. De nuvarande uppgifterna ingår mer som en normal del av en kommuns planeringsarbete. När det gäller avsnittet 3.4, planering av tätortsstrukturen, skulle jag för att yrka avslag på socialdemokraternas reservation kunna använda Birgitta 145 Dahls argument mot centerpartiets reservation. Precis som jag konstaterade i mitt första inlägg sade hela utskottet gemensamt att vi inte har funnit anledning att föreslå riksdagen något ställningstagande i sakfrågorna och att propositionen skulle läggas till handlingarna. Det som har direkt anknytning till propositionen är just avsnitten 3.1, 3.2, 3.3 och 3.4, medan däremot avsnitten om kommunal vetorätt, översiktlig planering osv. är mera friseglande frågor. Då är det fel att, som sägs i reservationen, det här skulle kunna tas som en markering av att energifrågorna inte är lika viktiga. Reservationen avviker endast med två meningar från det som utskottsmajoriteten skriver. Det är inte alls på det sättet. Det är de facto så, att vi har antagit en lagstiftning om kommunal energiplanering. Dessutom pågår arbetet med en reform av byggnadslagstiftningen — dvs. PBL-arbetet. Det innebär att vi inte kan finna något motiv för ett sådant riksdagsbeslut som det som föreslås i den socialdemokratiska reservationen. Det får alltså ingen verkan. Det måste i så fall på något sätt följas upp med specialåtgärder. Beträffande detta har utskottet i olika sammanhang sagt att man vill avvakta det förslag till reform av byggnadslagstiftningen som väntas under nästkommande år. Samma argumentering kan jag också använda gentemot det yrkande som har tagits upp från vpk:s sida, nämligen att man skulle ha speciella regler just för samarbetet på myndighetsnivå. I övrigt menar vi att de synpunkter som har anförts egentligen är tillgodosedda genom det arbete som har gjorts under de senaste riksmötena, då vi både har antagit två stycken omfattande propositioner om energipolitiken och dessutom har infört bestämmelser om kommunal energiplanering.
Herr talman! Som jag anförde i mitt första inlägg betraktar inte vi den här frågan som en fråga vi måste vänta med till en kommande sakbehandling utan som en närmast naturlig komplettering på ett område som redan är väl etablerat inom den fysiska riksplaneringen och som även täcks in väl i propositionen.

Varje kommun måste beakta sina speciella förutsättningar i fråga om energioch transportförsörjningen när den tar ställning till lokaliseringen av nya bostadsområden och nya arbetsplatser.” Vi finner det då märkligt att man inte litet längre fram i propositionen nämner energifrågorna bland dem som skall beaktas särskilt utan endast tar upp regional-, sysselsättningsoch trafikpolitiken. Vi menar att det borde vara självklart att till de frågor som bör beaktas också föra energihushållningsfrågorna. Det är inte ett ställningstagande vi behöver vänta med. Risken med att vänta är att vi förlorar dyrbar tid i arbetet, ett arbete som vi vet är tidskrävande innan det ger resultat.

Kjell Mattsson avvisar vpk-förslaget om fortsatta bidrag till kommunerna då det gäller den fysiska riksplaneringen, bl.a. med hänvisning till att kommunerna har fått ökade skatteutjämningsbidrag.

Vad jag med detta vill ha sagt är att det sker och har skett en sådan övervältring på kommunerna att det har ökat problemen för kommunernas ekonomi och för skattebetalarna. Därför är det angeläget att man bibehåller eller återinför sådana bidrag som är väsentliga då det gäller kommunernas planeringsarbete med anknytning till den fysiska riksplaneringen — kanske framför allt det Birgitta Dahl har nämnt och det vi har understrukit i vår motion, nämligen det som har anknytning till energifrågorna och energihushållningen.

Fru talman! Rune Torwald har frågat mig om det inom regeringen övervägs åtgärder för att förbättra försäkringskassornas möjlighet att effektivisera behandling av alkoholoch narkotikamissbrukare och motverka missbruk av aktuella sociala förmåner. Försäkringskassorna har enligt bestämmelser i lagen om allmän försäkring m.fl. författningar en skyldighet att se till att åtgärder vidtas i syfte att förebygga eller häva nedsättning av de försäkrades arbetsförmåga eller förkorta sjukdomstiden. Alkoholoch narkotikamissbrukare torde ofta tillhöra den grupp som enligt dessa bestämmelser bör bli föremål för rehabiliterande åtgärder. Riksförsäkringsverket utfärdade år 1979 en föreskrift om inrättande av lokala rehabiliteringsgrupper hos försäkringskassorna som ett organ för samarbete mellan myndigheter i rehabiliteringsärenden av mera komplicerad natur. I dessa grupper, som är knutna till försäkringskassornas lokalkontor, finns representanter för arbetsförmedling, sjukvård, socialvård och frivård. Tanken är att man skall diskutera rehabiliteringsinsatser, komma överens om en plan för rehabiliteringsåtgärder som är nödvändiga och besluta om fördelningen av ansvaret för planerade åtgärder. När det gäller missbrukare är det ofta viktigt att den medicinska rehabiliteringen knyts till en bestämd läkare eller klinik. Jag vill i detta sammanhang också erinra om riksdagens beslut i våras att överföra huvudmannaskapet för ungdomsvårdsskolorna och de allmänna vårdanstalterna för alkoholmissbrukare till kommuner och landstingskommuner. Detta är ett viktigt steg för att möjliggöra en fungerande vårdkedja och därmed effektivisera behandlingen av bl.a. missbrukare. När det gäller kravet på läkarintyg för att man skall kunna få sjukpenning kan försäkringskassan, med stöd av bestämmelser i lagen om allmän försäkring, kräva att den försäkrade under pågående sjukdomsfall undersöks av viss läkare. Vägrar den försäkrade att delta i en sådan undersökning, kan sjukpenningen nedsättas helt eller delvis. Försäkringskassan kan vidare ålägga en försäkrad att vid framtida sjukdomsfall förete läkarintyg fr.o.m. den första sjukpenningdagen. Däremot kan inte i förväg ställas krav på intyg från en viss angiven läkare vid eventuellt kommande sjukdomsfall. Reglerna för åläggande att lämna läkarintyg och utformningen av dessa intyg sesf. n. över inom riksförsäkringsverket. Syftet med översynen är bl.a. att komma till rätta med det av Rune Torwald påtalade problemet att vissa personer söker olika läkare i syfte att skaffa läkarintyg för sjukpenning men utan motivation för adekvat behandling. Jag anser det mycket angeläget att sjukskrivning inte får bli ersättning för vård och behandling. Som framgår av vad jag här har sagt pågår ett kontinuerligt arbete med att förbättra möjligheterna till vård och rehabilitering bl.a. av missbrukare.
Fru talman! Låt mig genast framföra mitt oförbehållsamma tack för det positiva svaret på min fråga. Jag vill emellertid till protokollet läsa in bakgrunden till frågan, eftersom den är väsentlig för att belysa vad det här rör sig om. Det förekommer tyvärr då och då uppenbart missbruk av sociala förmåner av olika slag. Det är en viktig — men också grannlaga — uppgift för berörda myndigheter att försöka hindra och beivra sådant missbruk.
Tyvärr förekommer det då och då uppenbart missbruk av sociala förmåner av olika slag. Det är en viktig — men också grannlaga — uppgift för berörda myndigheter att försöka hindra och beivra sådant missbruk. Under sommaren 1979 uppspårade ett lokalkontor för försäkringskassan i Göteborg ett antal sjukskrivna, där man fann ett visst samband. Kassan krävde, att samtliga 16 berörda skulle lämna läkarintyg utfärdat av speciell läkare redan från första sjukpenningdagen. Vid uppföljning under 1980 kunde man konstatera, att flertalet inte varit skjukskrivna alls samt att två visat sig vara sjuka och blivit överförda till specialistvård.
Under sommaren 1979 uppspårade ett lokalkontor för försäkringskassan i Göteborg ett antal sjukskrivna, där man fann ett visst samband. Kassan krävde, att samtliga 16 berörda skulle lämna läkarintyg utfärdat av speciell läkare redan från första sjukpenningdagen. Vid uppföljning under 1980 kunde man konstatera, att flertalet inte varit sjukskrivna alls samt att två visat sig vara verkligt sjuka och blivit överförda till specialistvård.
Flertalet hade tidigare varit arbetslösa, men några hade vid uppföljningstillfället fått arbete. Enligt min mening tyder detta på att de vidtagna åtgärderna varit motiverade och ändamålsenliga. Men genom två JO-beslut den 17 december 1980 har det nu fastslagits, att den åtgärd som vidtagits av nyssnämnda lokalkontor av försäkringskassan inte varit tillåten enligt nu gällande lag.
Flertalet hade tidigare varit arbetslösa, men några hade vid uppföljningstillfället fått jobb. Enligt min mening tyder detta på att de vidtagna åtgärderna varit motiverade och ändamålsenliga. Men genom två JO-beslut den 17 december i fjol har det fastslagits, att den åtgärd som vidtagits av nyssnämnda lokalkontor av försäkringskassan inte varit tillåten enligt nu gällande lag. Det synes genom dessa utslag vara klarlagt, att försäkringskassa endast under pågående sjukskrivningsperiod kan sätta intyg från speciell läkare som villkor för fortsatt rätt till sjukpenning. Enligt erfarna bedömare bland läkare och administratörer är detta mycket olyckligt. Om en person med hjälp av ett tiotal läkare lyckas hålla sig undan arbete under några år är rehabiliteringsmöjligheterna minimala.
Det synes genom dessa utslag vara klarlagt, att försäkringskassa endast under pågående sjukskrivningsperiod kan sätta intyg från speciell läkare som villkor för fortsatt rätt till sjukpenning. Enligt erfarna bedömare bland läkare och administratörer är detta mycket olyckligt. Om en person med hjälp av ett tiotal läkare lyckas Nr 9 hålla sig undan arbete under några år är rehabiliteringsmöjligheterna Torsdagen den minimala.
Det är så att försäkrade, vilkas sjukdomsbild domineras av alkoholeller narkotikamissbruk, ofta endast är intresserade av att skaffa sig läkarintyg som ger dem möjlighet att få sin sjukpenning, medan de oftast saknar motivation för adekvat behandling. Jag anser liksom socialministern att det är mycket angeläget att sjukskrivning inte får bli en ersättning för vård och behandling.
Försäkrade, vilkas sjukdomsbild domineras av alkoholeller 15 oktober 1981 narkotikamissbruk, är ofta endast intresserade av att skaffa sig läkarintyg som ger dem möjlighet att få sin sjukpenning, medan de oftast saknar Meddelande om motivation för adekvat behandling.
Det är därför tacknämligt att riksförsäkringsverket uppenbarligen redan har startat en översyn för att komma till rätta med de problem som jag har aktualiserat i min fråga. Därför ber jag att än en gång få tacka socialministern för det positiva svaret.
Under hänvisning till vad som anförts vill jag rikta följande fråga till socialministern:
Fru talman! Jag vill göra ett kort tillägg till det jag i övrigt har anfört. Rune Torwald och jag är ju eniga om att det är helt oacceptabelt att man får ta ut sjukpenning i stället för att få adekvat vård — det är mycket viktigt att än en gång konstatera detta. Jag vill också understryka att man i riksförsäkringsverkets föreskrifter om inrättande av de lokala rehabiliteringsgrupperna, efter samråd med socialstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen, lade fast viktiga, grundläggande ting. Dessa myndigheters samarbete skall också ske med Kommunförbundet, Landstingsförbundet och kriminalvårdsstyrelsen, just för att effektivisera helheten i rehabiliteringsarbetet och för att åstadkomma en ändamålsenlig ansvarsfördelning när det gäller den slutliga rehabiliteringen. Den slutliga rehabiliteringen av en människa, oavsett om hon är missbrukare eller ej, gäller ju att hon kan leva ett så normalt liv som möjligt med arbete och bostad. Det är alltså ändamålet med dessa enheter, som riksförsäkringsverket har anbefallt i sina föreskrifter.
Fru talman! Jag vill bara passa på tillfället och tacka även för denna komplettering, eftersom dessa åtgärder, såvitt jag förstår, kommer att vara en god hjälp för försäkringskassorna och andra organ i deras många gånger mycket grannlaga arbete för att beivra missbruk och främja behandling.

Fru talman! Sten Svensson har frågat mig vad som är anledningen till att regeringen ännu-inte har klarat ut den framtida arbetssituationen för semesterkommittén. Regeringen beslutade vid sitt sammanträde den 1 oktober i år att lägga ned semesterkommittén. Regeringen har således klarat ut kommitténs framtida arbetssituation.

Fru talman! När jag kom till riksdagen i tisdags låg här ett brev från semesterkommitténs kansli, daterat den 19 oktober. Brevet innehöll endast en mening, nämligen följande: Statsrådet Eliasson har således bekräftat detta här och nu, och jag tackar för svaret på min fråga. Men vad är anledningen till att regeringen inte långt tidigare har klarat ut den framtida arbetssituationen? Inte minst är det anmärkningsvärt att den berörda personalen har fått vänta så länge på besked. Det har ju gått mer än ett år sedan det egentliga arbetet upphörde. Det har länge stått klart att utredningen arbetat efter direktiv som inte längre är relevanta i dagens statsfinansiella situation. Från den utgångspunkten är det angeläget att arbetet upphör. Vad som dock inte får dras med i samma svep är frågan om den tekniska översynen, syftande till besparingar för företag och förvaltningar vid hanteringen av semesterlagen. Erfarenheten av semesterlagen har bekräftat de farhågor som många av oss här i kammaren hade då lagen antogs. Jag vill påminna om de uttalanden som socialutskottet då gjorde med anledning av ett antal motioner, vari berättigad kritik restes mot lagens regelsystem. Det var bl.a. av dessa skäl som kommittén tillsattes, och som jag påpekar i min fråga blev en av huvuduppgifterna för kommittén att tekniskt förbättra den krångliga semesterlagen. Enligt min bestämda mening måste semesterlagen förenklas och göras hanterbar för företagen och begriplig även för den anställde i samband med en sådan allmän översyn. När nu regeringen har beslutat om att lägga ner kommitténs arbete, får ingalunda frågan om den tekniska översynen falla under bordet. Min fråga är därför: Vad avser regeringen att göra i den uppkomna situationen för att fullfölja den riksdagsbeställning som enligt min mening är innebörden av socialutskottets uttalanden i samband med riksdagsbeslutet om lagen i fråga? Jag skall ge ett par exempel på vad som måste klaras ut vid en sådan teknisk översyn av lagen, som erfarenheterna av lagens regelverk visar angelägenheten av. Semesterlagens intentioner om en utjämning av semesterförmånerna och om att procentregeln skulle tillämpas för alla har inte kunnat infrias. Genom lagens otymplighet har statsoch kommunalanställda fortfarande sexdagarsvecka under semestern, vilket medför åtskilliga problem och olika förmåner. För privatanställda tjänstemän har man också kvar sammalöneprincipen och ett avtal som i vissa lägen är förmånligare än lagens regler, som gäller för arbetare. En annan otymplighet gäller lönen för sparad semester. När 16 § ändrades så att lön för sparad semester skulle ingå i underlaget för den s.k. 12-procentsberäkningen, så missade man att detta innebar dubbel semesterlön för denna lönedel. Mot bakgrund av den samhällsekonomiska situationen visar dylika exempel hur angeläget det är att fullfölja den tekniska översyn som socialutskottet påkallade då lagen antogs.
Fru talman! Jag vill först säga att det var viktiga arbetsuppgifter som semesterkommittén hade att söka lösa — dels frågan om en eventuell semesterfond, dels frågan om huruvida förenklingar var möjliga att genomföra utan att förändra de rättigheter som hade införts i den nya semesterlagen. Det stod klart att några nya kostnadskrävande reformer på det här området inte kunde ske under överskådlig tid. Det blev därför en diskussion inom kommittén om i vilken ordning man skulle ta sig an uppgifterna. Det ledde till en låsning av arbetet. För att söka lösa upp den situationen övervägde vi tilläggsdirektiv. För att sådana skulle kunna leda till det resultatet att arbetet kunde rulla i gång igen, var man ju tvungen att se till att de olika parterna och intressenterna i utredningen sinsemellan kunde finna dessa tilläggsdirektiv ändamålsenliga. Så småningom stod det klart att det inte fanns några tilläggsdirektiv som kunde lösa upp den låsning och blockering som hade skett. I det läget återstod bara att lägga ner kommittén. Den anpassning av semesterlagen till olika branschers förhållanden som är nödvändig sker i avtal, och det har visat sig att problemen i huvudsak kunnat lösas på det sättet. Men en del problem återstår, och vi får nu pröva i vilken form vi skall ta oss an den uppgiften.

Fru talman! Jag tackar för dessa synpunkter. Vi kan mot bakgrunden av det statsfinansiella läget vara helt överens om att vi inte på något sätt skall låta arbetet resultera i nya kostnadskrävande reformer. Låt mig slå fast att vi ser det på detta sätt. Men det är viktigt att vi också klarar ut de problem som lagens regler, t.ex. om frånvaro, har ställt till med. Reglerna har rent allmänt sett uppfattats som mycket svårbemästrade. Men lagen är svår att begripa för gemene man, vilket leder till att den enskilde svårligen kan göra egna beräkningar, t.ex. om semesterlön vid frånvaro av olika slag. Hanteringen av semesterfrågor tar mycken tid i anspråk på företagen, och lagen anses åsamka många arbetsgivare höga kostnader. Jag vill också påpeka att socialutskottet i det av riksdagen godtagna betänkandet säger att man förutsätter att den aviserade utredningen får följa utvecklingen och framlägga de ändringsförslag som kan anses motiverade med anledning av erfarenheterna från semesterlagens tillämpning. När utskottet i betänkandet besvarar ett antal motioner så förutsätter man också att utredningen får i uppdrag att med uppmärksamhet följa tillämpningen av den nya lagen och att till prövning ta upp de frågor som härvid kan aktualiseras. Då anser jag att vi rimligen inte kan förvänta oss att allting löses avtalsvägen, utan man måste se till att göra förändringar i själva lagtexten. Det är det jag är ute efter. Jag förstår av arbetsmarknadsministerns svar nu att det kommer någon form av sådan utredning. Men jag skulle, fru talman, vilja be arbetsmarknadsministern att precisera vad han avser att åstadkomma i den riktningen.
Fru talman! Någon sådan precisering är jag inte beredd att göra i dag. Vi har möjlighet att ta upp den här frågan exempelvis i samband med den genomgång av olika ledighetslagar som nu sker. Det kan vara ett naturligt tillfälle. Någon annan precisering är jag för dagen inte beredd att göra.
Fru talman! Låt mig då slå fast att det är nödvändigt att det här arbetet går vidare och att den lagtekniska översynen verkligen får fortsätta. Den får alltså inte falla under bordet på grund av att kommittén nu lagts ned. Får jag till sist anlägga ytterligare en synpunkt. För personer med oregelbunden arbetstid och intermittent deltidsarbete uppstår också många problem. Det är exempelvis olöst hur tvåårsgränsen vid sjukdom skall fungera när det är fråga om halv sjukskrivning med intermittent förläggning. Jag vill skicka med även denna synpunkt. Detta måste klaras ut i samband med den juridiska översynen.

Fru talman! John Andersson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att skapa arbetstillfällen i Västerbottens inlandskommuner. Arbetsmarknadsläget är oroande i Västerbottens län liksom i resten av landet. Trots det ytterst ansträngda budgetläget har regeringen därför, i samband med att regeringens ekonomisk-politiska program presenterades, beslutat om åtgärder för sysselsättningen för 600 milj.kr. utöver vad som tidigare i år anvisats till sysselsättningsskapande åtgärder. Dessutom vill jag erinra om att det ännu är för tidigt att utläsa effekterna av de sysselsättningsstimulanser som riksdagen beslutade om i våras med anledning av regeringens sysselsättningspolitiska proposition. Såväl den tillfälliga rekryteringsstimulansen som rekryteringsbidraget för långtidsarbetslösa ungdomar är stimulansåtgärder som kommer att få full effekt först senare under budgetåret. För flertalet av Västerbottens inlandskommuner gäller dessutom fortfarande att dessa i sysselsättningsskapande syfte har möjlighet att ta del av de särskilda medel som avsatts för Vindelälvsområdet. Den 1 oktober i år beviljade regeringen Lycksele kommun drygt 3,8 milj.kr. ur dessa medel för att anlägga två campingplatser samt för att uppföra ett strömakvarium i Lycksele djurpark. Den 17 september beviljades Ammarnäs Sameförening närmare 1,1 milj.kr. från samma anslag för att uppföra en samegård.

Fru talman! Jag får först tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Läget är att arbetslösheten är svår i Västerbottens län och i synnerhet i dess inlandskommuner. Detta oroar också arbetsmarknadsministern, enligt vad som framgår av svaret. Eftersom jag på tre minuter inte har möjlighet till någon större genomgång av läget i länet kommer jag här att uppehålla mig främst vid min hemkommun. Den kommunen får bli ett exempel på problemen. Det finns i dag inte ett enda ledigt jobb att förmedla. Under september månad var arbetslösheten 7,1 20, och kvinnoarbetslösheten hela 9,7 Jo. Till detta skall läggas att det fanns i beredskapsarbete 46 personer, i AMU utbildning 30, i KOMVUX-utbildning 15 och i IKS-verksamhet 15 — alltså tillfälliga arbeten. Varsel om uppsägning är utfärdade för 50 anställda vid två företag i kommunen. Därtill kommer att rätt många röjningsarbetare vid Vattenfall mister sina jobb när snön kommer och att vissa byggnadsarbeten inom kort slutförs, vilket betyder flera arbetslösa byggnadsarbetare. Om inte snabba åtgärder sätts in kommer alltså arbetslösheten i procent att inom den närmaste framtiden kunna mätas i tvåsiffriga tal. Att mäta arbetslöshet i siffror är en sak, men att mäta det mänskliga lidandet är något annat och betydligt svårare. I veckan fanns det i en ortstidning ett reportage om arbetslösheten i just Dorotea. Det handlade bl.a. om en ung tvåbarnsfamilj, där båda makarna går arbetslösa. De säger: Våra framtidsplaner håller på att krossas. Vad har arbetsmarknadsministern för svar att ge dessa ungdomar och andra arbetslösa? Här räcker det inte med de särskilda medel som avsatts för Vindelälvsområdet och inte heller med de 600 milj.kr. som enligt vad arbetsmarknadsministern omtalar har anvisats. De siffror för Dorotea kommun som jag här har nämnt måste väl ändå övertyga arbetsmarknadsministern om att det behövs snabba åtgärder här. Det går inte att vänta på eventuella effekter som kan tänkas komma längre fram. Andra frågeställningar dyker också upp på grund av den situation som dessa kommuner befinner sig i: Hur länge är det möjligt att upprätthålla samhällsservice och andra funktioner om arbetslösheten tillåts att fortsätta och även öka? Jag tycker att arbetsmarknadsministern och regeringen fortfarande är skyldiga dessa människor och dessa kommuner ett svar.
Fru talman! John Andersson säger att det inte räcker med Vindelälvspengarna och anslaget för beredskapsarbeten. Jag delar helt den uppfatt ningen. Det går inte att med selektiva insatser klara de ekonomiska problem som vårt land står inför. Vi måste ha generella ekonomisk-politiska åtgärder i botten, som får vårt näringsliv att expandera. Av den anledningen har regeringen fattat beslut om devalveringen och därtill lagt fram förslaget om momssänkning. Riksbanken har kompletterat detta med en räntesänkning, som också ger möjligheter till expansion. Om vi inte får i gång näringslivets efterfrågan i grunden, inte ökar vårt näringslivs konkurrensförmåga, finns det inte heller i Norrlands eller Västerbottens inland någon grund för att med kompletterande åtgärder klara sysselsättningen. De åtgärder som vi därutöver har satt in är emellertid i hög grad inriktade på att klara de mest utsatta områdena. De 100 milj.kr. som ingick i det s.k. Vindelälvspaketet har dessutom använts så att de kan ge bieffekter. Jag var i tillfälle att i somras följa upp hur de pengarna har använts och kunde konstatera att de indirekt ger möjlighet för ännu fler att få sysselsättning än genom de direkta projekt dit pengarna har gått. När det gäller ungdomarnas möjligheter att få jobb delar jag John Anderssons oro. För att ge dem en bättre möjlighet inför den här vintern har vi beslutat att även 18 och 19-åringar skall få möjlighet till arbetsmarknadsutbildning. Trots allt är det utbildningsmöjligheterna som är avgörande för om ungdomarna i framtiden skall kunna ta de jobb som skapas. Av de ordinarie medel som står till förfogande för beredskapsarbeten och av de tilläggsanslag som vi har beviljat i två olika omgångar har Västerbottens län i sin helhet fått en ökning med ca 20 milj.kr., vilket alltså ger utrymme för större volym beredskapsarbeten i vinter än förra vintern.
Fru talman! Om jag fortfarande skall uppehålla mig vid min egen hemkommun, är den dystra trenden följande. I augusti 1980 hade vi en arbetslöshet på 4,6 70, i juli 1981 6,3 20, i augusti 1981 6,0 20 och nu i september 7,1 20. Då kommer de varsel som är lagda för 50 personer att träda i kraft, och alla de tillfälliga arbetena kommer att slutföras. Det behövs över 300 nya arbetstillfällen enbart i denna kommun. Nu är det på det sättet att även arbetslöshet kostar stora pengar. Det måste vara vettigt både ur ekonomisk och ur mänsklig synpunkt att ordna jobb åt dessa människor. Det är ganska vanskligt att säga i vad mån de här generella åtgärderna kommer att förändra arbetslöshetssiffrorna. Då blir det ju fråga om att man, medan man väntar på eventuell förbättring, måste sträva efter att ordna sysselsättning för de här människorna. Det rör sig ju om små kommuner, och redan i dag står man på gränsen till vad som kan accepteras när det gäller samhällsservice osv. Vi har inte råd att förlora flera människor genom att de flyttar ut. Jag tycker fortfarande att det måste till snabba åtgärder. Och det ansvaret måste regeringen ta, för kommunerna gör allt vad de kan för att ordna sysselsättning, men deras resurser räcker ju inte hur långt som helst.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som John Andersson säger att arbetslöshet kostar pengar. Därför använder vi mer än 85 90 av den budget som står till förfogande när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder till utbildning och sysselsättningsskapande insatser och bara en tiondel för direkt kontant understöd till arbetslösa. Vi tycker det är en bättre användning av pengarna, och jag är glad att John Andersson delar den meningen. Det verkar som om John Andersson tror på att det blir positiva effekter av det ekonomisk-politiska paket som regeringen lagt fram. Det är fint om John Andersson och hans parti stöder det fullt ut i riksdagen när man senare skrider till omröstning. Om så inte sker förvärras utsikterna på arbetsmarknaden. I avvaktan på att de här åtgärderna får full effekt har vi ökat på de arbetsmarknadspolitiska insatserna, varav alltså Västerbottens län har fått 20 milj.kr. mer för att klara sina problem, jämfört med förra vintern.
Fru talman! Ja, det är ju inte på det sättet att jag tror på det ekonomisk-politiska paket som regeringen har lagt fram. Det är arbetsmarknadsministern som sätter tilltro till det. Vad jag sade var att det är mycket vanskligt att veta i vad mån det kommer att ge effekter på längre sikt. Det saknas ju inte projekt som snabbt kan igångsättas i Västerbotten. Jag vill erinra om att länsstyrelsen i en skrivelse till regeringen för två månader sedan föreslagit en mängd åtgärder för att främja sysselsättningen i Västerbottens län. Det gäller projekt som inte enbart är av kortsiktig natur utan även sådana som kommer att få långsiktiga effekter, bl.a. början till verksamheter på energiområdet. Länsstyrelsen hemställer i den skrivelsen om ett anslag på 200 milj.kr. Det skulle vara intressant att i detta sammanhang få höra om regeringen har diskuterat denna skrivelse och i vad mån man tänker tillmötesgå Västerbottens länsstyrelses hemställan i det här fallet.
Fru talman! Det är klart att vi har diskuterat den framställningen liksom många andra framställningar med liknande innehåll från andra län och kommuner. Vi tar upp dem i samband med konkreta förslag. När det gäller energifrågan har vi efter riksdagens beslut ställt 1,7 miljarder kronor till förfogande genom oljeersättningsfonden t.ex., för att hjälpa fram sådana projekt som också ger sysselsättningseffekter. Det är framställningar av det slag som Västerbottens län här har gjort som lett till slutsatsen att ytterligare resurser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste ställas till länets förfogande.
Fru talman! Jag tror att det finns möjligheter att göra mycket mer, men det är klart att det är fråga om fördelningspolitiska åtgärder. Jag anser att det hade varit mycket bra om man i stället för att sänka skatten för höginkomsttagare med inkomster över 100 000 kr. om året eller i stället för indexregleringen hade använt den miljarden för att skaffa jobb åt arbetslösa ungdomar. Det är tydligen så att vi ser på de här problemen från olika synpunkter. Jag kan bara konstatera att arbetsmarknadsministern inte har något svar att ge till de människor som är arbetslösa, t.ex. till den unga tvåbarnsfamilj i Dorotea som säger: ”Vi ser vår framtid krossad.” Man tänker tydligen åse att den dystra framtidsbilden får bli verklighet.

Fru talman! Frida Berglund har frågat mig när regeringen kommer att vidta åtgärder för att främja sysselsättningen i Norrbotten i enlighet med de förslag arbetsmarknadsstyrelsen i maj presenterade för regeringen. Regeringen har tidigare denna höst, trots det ytterst ansträngda budgetläget, beslutat om åtgärder för 600 milj.kr. utöver vad som tidigare i år anvisats till sysselsättningsskapande åtgärder. Av dessa medel har 60 milj.kr. tilldelats Norrbottens län som beredskapsmedel och 28,6 milj.kr. för tidigareläggning av statliga byggnadsobjekt. Regeringen har tidigare i år beslutat att förlägga en servicecentral till Kiruna och givit medel till den demografiska databasen vid Umeå universitet för en tidsbegränsad beställning vid nämnda servicecentral. Detta är ett av de projekt som arbetsmarknadsstyrelsen har tagit upp i sin skrivelse. Regeringen kommer i samband med eventuella ytterligare åtgärder för Norrbotten att ta i beaktande de förslag som arbetsmarknadsstyrelsen fört fram i sin skrivelse.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet Eliasson för svaret. Statsrådet hänvisar till det ansträngda budgetläget. Jag skulle vilja säga att det är väldigt dålig samhällsekonomi att låta människor gå arbetslösa. I sitt svar talar statsrådet också om ”eventuella ytterligare åtgärder för Norrbotten”. Betyder det att regeringen har gett upp? Vad kommer att hända med de arbetslösa, om inget annat görs än vad regeringen hittills har gjort? Sedan mitten av 1970-talet har arbetsmarknadssituationen försämrats mycket snabbare i Norrbotten än i övriga delar av landet. Mot den bakgrunden och med tanke på de ytterligare försämringar som kunde väntas lämnade AMS redan i maj förslag i syfte att med ett samlat grepp begränsa de stora problemen i vårt län. Vi väntar fortfarande på regeringens samlade grepp. Små insatser här och där löser inte problemen. Situationen är sådan. Läget i dag t.ex. kan beskrivas så här: 1 644 arbetslösa slåss om sex lediga jobb i Kiruna. På ett år har de lediga jobben nästan helt försvunnit, medan arbetslösheten fortsatt att stiga. Genomsnittsarbetslösheten för alla ungdomar i Kiruna mellan 16 och 24 år är 20,8 20. För kvinnor mellan 16 och 19 år är den 25,2 70. Arbetslösheten i länet ökar totalt, ungdomsarbetslösheten ökar snabbast. Långtidsarbetslösheten ökar drastiskt. I dagens läge riskerar t.ex. ungdomarna att hamna i en varaktig arbetslöshet. Vi socialdemokrater har hävdat och har också framfört till regeringen att en ytterligare ökning av arbetslösheten skulle allvarligt äventyra möjligheterna att någonsin vända arbetslöshetskrisen i länet till en positiv och bestående utveckling av länets näringsliv och arbetsmarknad. Statsrådet Eliasson har i ett brev den 31 augusti i år till LO-distriktet och SAP-distriktet i Norrbotten skrivit att inom regeringen finns full beredskap för att möta en väntad uppgång av arbetslösheten. Det här svaret ger vid handen att regeringen har resignerat, och jag skulle vilja ställa frågan: Har regeringen ändrat uppfattning sedan i augusti? LKAB:s varsel, SSAB:s varsel och neddragningen av byggoch anläggningsarbeten innebär att de redovisade insatserna kommer att med knapp nöd hejda ökningen av arbetslösheten. Jag har sagt flera gånger tidigare att det är slöseri med samhällets resurser att låta människor gå arbetslösa, och det vill jag understryka i dag också.
Fru talman! Får jag först komplettera Frida Berglunds bild av läget i Norrbotten med att konstatera, att sedan 1976 har 5 000 fler personer fått arbete i Norrbotten än tidigare. Antalet sysselsatta är alltså 5 000 högre i genomsnitt för 1980 än för 1976, när vi tog över efter den socialdemokratiska regeringen. Anledningen till att läget i Norrbotten har varit så bekymmersamt är inte minst de problem som uppkom efter misslyckandet med Stålverk 80. Jag har sagt det många gånger förut, men jag tycker att det skall vara med i bilden varje gång man diskuterar läget i Norrbotten. Det har bl.a. fått till följd att antalet projekt som står till förfogande för att klara sysselsättningen successivt har blivit mindre. Dessa projekt behövs bl.a. för att klara effekten av Stålverk 80-projektets haveri. Frida Berglund frågar efter det samlade greppet. Låt mig då erinra om Norrbottenspropositionen, som lades för ett par år sedan och som gav 1 000 milj.kr. till särskilda insatser för Norrbotten. Det var ett samlat grepp som saknar motsvarighet vad gäller något annat län vid något annat tillfälle. Det visar att regeringen har vidtagit exceptionella åtgärder för att klara Norrbottens problem. I augusti sade jag, enligt det brev som Frida Berglund citerade, att vi hade full beredskap för att göra något åt den hotande arbetslöshetssituationen. I september kom också regeringspaketet. En fjärdedel av de extra åtgärder som då sattes in gick till Norrbottens län. Det visar att vi inte bara delar oron utan dessutom har satt in ett stort antal åtgärder för att råda bot på läget.
Fru talman! Det här är den gamla vanliga visan — att man gjort så väldigt mycket. Det som är gjort är bra, eftersom situationen skulle ha varit ännu värre utan dessa åtgärder. Men vi har ändå mer än 10 000 arbetslösa i dag. Många av dem som har sysselsättning arbetar deltid, och många har sådana deltider att de inte kan försörja sig på det arbetet. Det är alldeles riktigt, som statsrådet Eliasson säger, att den verkliga utförslöpan kom i och med stoppet för Stålverk 80. Vi har hela tiden sagt att man måste göra långsiktiga näringspolitiska insatser. Det fanns vissa sådana förslag i Norrbottenspropositionen. Vi tyckte att det var en riktig satsning som folkpartiregeringen där gjorde. Med tanke på den ställning som staten har i Norrbotten som ägare dels till råvarutillgångar, dels till en stor del av industrin, är det viktigt att staten tar sitt ägaransvar och ser till att näringslivet fungerar. Av de 10 miljarder som industriminister Åsling lovade skulle satsas på framtida småindustri blev det ingenting. Därför behöver vi nu arbetsmarknadspolitiska insatser. Under budgetåret 1977/78 kostade de arbetsmarknadspolitiska insatserna 887 milj.kr. Hade vi haft samma sysselsättningsläge i Norrbotten som i övriga landet hade 686 av dem inte behövt satsas. Detta räkneexempel visar att satsar man inte på långsiktiga näringspolitiska åtgärder uppstår det krav på arbetsmarknadspolitiska insatser, t.ex. beredskapsarbeten.
Fru talman! Den gamla vanliga visan, Frida Berglund, innebär inte bara att vi gjort väldigt mycket utan också att vi gör ständigt mer. Förändringen från augusti— jag beskrev läget då så att vi hade full beredskap - till september var att ytterligare drygt 100 miljoner kom till Norrbottens hjälp för att man skall klara en svår vinter. Vi är ständigt beredda att pröva nya uppslag för att komma Norrbotten och dess inbyggare till hjälp. Det är alldeles riktigt att staten som ägare till de stora basindustrierna har ett särskilt ansvar. Industriministern kommer senare i höst att presentera en särskild proposition som gäller LKAB-SSAB-problemen, som naturligtvis i hög grad berör Norrbotten. Låt mig till sist säga att Norrbotten, med industrier som är extremt exportberoende, givetvis är mycket beroende av utvecklingen i hela Sveriges ekonomi. Den devalvering som vi gjort i Sverige och den revalvering som man gjort utomlands kommer att få stor betydelse för sysselsättningen i Norrbotten framöver.
Fru talman! Övriga Sverige är också mycket beroende av utvecklingen i Norrbotten — det vill jag inpränta i alla. Man kan inte låta en landsdel utarmas. Norrbotten är en landsdel där det finns gott om resurser: där finns råvaror, personella resurser, energi och allt möjligt annat. Där går i dag en stor del av människorna arbetslösa. Man tar inte till vara deras arbetskapacitet. I och med att de går arbetslösa kommer de in i ett långvarigt beroende av samhället. Det är bevisat att sjukdomarna, den sociala missanpassningen, osv., ökar på grund av arbetslösheten. Det blir samhällets sak att så småningom ta hand om de människor som drabbas av detta. Åkeriförbundet har 25 96 av sina bilar utan sysselsättning i november. 30 20 av entreprenadföretagens resurser utnyttjas inte. Likadant är det på område efter område. De 100 miljoner som statsrådet nämnde räcker inte. Det är regeringens skyldighet att lösa de här problemen.
Fru talman! Låt mig till sist till Frida Berglund säga att det grundläggande är att vi måste se till att vi har en tillräcklig efterfrågan i ekonomin. Medverka därför inte, Frida Berglund, till att ytterligare försämra läget på arbetsmarknaden genom att gå emot förslaget till momssänkning! Det innebär att tiotusentals jobb ytterligare här i landet äventyras. Det vore ett bra resultat av den här debatten om Norrbotten, om vi blev överens om att vi inte skall fatta beslut som ytterligare försämrar läget.
Fru talman! Jag är ledsen för att jag inte hinner ta upp åtstramningsoch momssänkningsdebatten. Jag vill bara understryka att vi ända sedan vi kom i opposition har lagt fram förslag i denna riksdag som om de hade bifallits skulle ha inneburit att Norrbotten och Sverige hade haft ett betydligt bättre läge. Men ni har inte lyssnat på oss. Ni har lyssnat på Gösta Bohman och andra som har haft en annan idé.